Fru talman! Pia Nilsson har frågat mig om jag har gjort ställningstagandet att det är rimligt att miljardbelopp fördelas utan att kontrollera om pengarna har haft avsedd effekt. Det är mycket viktigt att de specialdestinerade statsbidragen, liksom alla offentliga utgifter, fyller sitt syfte och används på bästa sätt. En löpande utvärdering av de specialdestinerade bidragen sker därför i Regeringskansliet, och regeringen redovisar årligen till riksdagen vilka insatser som görs för uppföljning och utvärdering. Detta görs i skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn samt i redovisningen av de olika utgiftsområdena i budgetpropositionen. Prestationsbaserade statsbidrag, vilka blir allt vanligare, har dessutom en inbyggd utvärderingsmekanism eftersom de betalas ut först efter att vissa mål har uppnåtts. Regeringen gav i december 2010 Statskontoret i uppdrag att ta fram ett underlag som stöd vid utformandet av specialdestinerade statsbidrag. I uppdraget ingick även att redovisa erfarenheter av tidigare specialdestinerade statsbidrag. Rapporten framhöll att bristen på statistik är en orsak till varför det är svårt att belägga måluppfyllelsen och effektiviteten i de specialdestinerade statsbidragen. Inom Regeringskansliet har en övergripande genomgång av 51 utvärderingar avseende 31 specialdestinerade statsbidrags måluppfyllelse nyligen genomförts. Genomgången avsåg statsbidrag som utbetalades under åren 2006-2011. Resultatet redovisades i skrivelsen om utvecklingen i den kommunala sektorn som regeringen lämnade till riksdagen 2012. Huvuddelen av dessa utvärderingar visar att målen hade nåtts delvis eller i hög grad.

Fru talman! Tack för det fördröjda svaret! Varje år delar Anders Borg ut 50 miljarder i specialdestinerade statsbidrag till landets kommuner och landsting. Det är nästan lika mycket som försvaret får i anslag årligen. Principen är att statsbidrag ska ges som generella bidrag, men ibland kan det finnas skäl för staten att försäkra sig om att bidrag används till en särskild verksamhet eller när man vill stimulera utvecklingen av en verksamhet inom ett speciellt område. Drygt hälften av de riktade bidragen är adresserade till läkemedelsförmånen. Andra bidrag finns till exempel inom utbildning och integration. Syftet med de riktade bidragen är gott, men frågan är om finansministern har kontroll över att miljarderna verkligen når sina mål. Har finansminister Anders Borg kontroll över att de 50 skattemiljarderna har haft avsedd effekt? Studier visar att det är svårt att dra några entydiga slutsatser om vilka effekter specialdestinerade statsbidrag har som styrmedel. Det finns därför skäl att tro att kontrollen heller inte fungerar optimalt i dag. Det visar med all tydlighet genomgångar som Statskontoret gjort och som Anders Borg också hänvisar till i sitt svar. År 2011, fru talman, fann man sammanlagt 51 utvärderingar av riktade bidrag som betalats ut mellan åren 2006 och 2011. Fyra av dessa utvärderingar pekar på att målen för statsbidragen har nåtts i hög grad. 34 av dem pekar på att målen delvis har nåtts. Det är inget strålande resultat direkt, och vad Anders Borg väljer att inte berätta är att elva av utvärderingarna inte alls besvarar frågan i vilken grad målen har nåtts. Utvärderingarna kan över huvud taget inte bedöma om de riktade miljarderna till bland annat utbildning och sjukvård har haft avsedd effekt. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Vem bär ansvaret? Vem bär ansvaret för att Sverige år efter år delar ut miljardbelopp i riktade bidrag utan att ha kontroll på om pengarna har haft avsedd effekt? Det är självklart finansministerns ansvar, och jag är bekymrad över att Anders Borg inte har bättre kontroll över vart pengarna tar vägen. Fru talman! Mellan 2008 och 2012 riktade regeringen ett statligt bidrag till landets grundskolor för att förstärka arbetet med att läsa, skriva och räkna. Skolverkets utvärdering visar att merparten av skolans huvudmän uppskattar att elever i årskurs 1-3 i stor utsträckning nått ökad måluppfyllelse i ämnet svenska, men betydligt färre uppskattar hög måluppfyllelse för matematik. Mest uppseendeväckande är dock att en stor andel av skolans huvudmän inte kan uppskatta om eleverna i de högre årskurserna har nått ökad måluppfyllelse. Många svarar att bidraget har lett till förändringar i arbetet. Det är gott, men går de förändringarna att koppla till förbättrade elevresultat? Något svar på det går inte att få eftersom några sådana frågor inte har ställts. Skolans huvudmän har enbart fått göra uppskattningar. Samtidigt noterar Skolverket att andra nationella och internationella uppföljningar inte visar på några förbättringar. Jag ifrågasätter inte syftet med riktat statsbidrag till att förstärka elevernas baskunskaper. De behövs onekligen. Problemet är att vi inte vet om miljarderna haft avsedd effekt. Frågan om förbättrade elevresultat har inte ens ställts i utvärderingarna. Ändå betalas miljard efter miljard ut. Hur ansvarsfullt är det, Anders Borg?
Fru talman! Produktivitet och effektivitet i offentlig verksamhet är avgörande för ett lands långsiktiga utveckling när det gäller både välfärd och ekonomisk tillväxt. Det är mycket betydelsefulla verksamheter som vi driver i det offentliga, alltifrån kriminalvård och skola till sjukvård, äldreomsorg och olika forskningsinstitutioner. Vi vet att Sverige är ett av de länder som har högst effektivitet i sina offentliga utgifter. Det finns en lång rad utvärderingar som tyder på det, både från IMF och från Världsbanken. Det är två faktorer som jag tror spelar in. Dels har vi en bättre sammansättning på våra offentliga utgifter än många andra länder. Vi lägger större resurser på utbildning och på forskning, vi har mer aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser och vi ger, tror jag, bättre sjukvård för de pengar vi satsar jämfört med många andra länder. Vi har ett sätt att driva verksamheter, inte minst inom hälso och sjukvården, som många uppfattar som mer effektivt och med högre produktivitet än i andra länder. Våra tydliga budgettak för hela den kommunala verksamheten, ökade inslag av väl fungerande styrmodeller inom sjukvården och andra områden har spelat en roll, och vi har även inslag av konkurrens som jag tror är nyttig. Den offentliga verksamheten i Sverige är i relativt gott skick i förhållande till många andra länder. Sedan ska man ställa frågan: Når vi de mål vi har i politiken? Det är en närmast existentiell fråga för oss som håller på med politik eller finanspolitik. Då är det naturligtvis inte bara de riktade statsbidragen som spelar roll utan egentligen alla de 2 000 miljarder vi använder för offentlig verksamhet. Når vi de mål som vi önskar med de medlen? Jag skulle vilja säga att det som utmärker Sverige är en hög grad av utvärdering jämfört med andra länder. Genom att vi har Riksrevisionen, Finanspolitiska rådet och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi lägger vi relativt stora resurser på att utvärdera och följa upp vad vi använder våra offentliga medel till. Vi tittar igenom styrsystem relativt ofta för att försöka säkra att vi kan få en bra avvägning mellan olika mål och därtill använda de medel vi avsätter på ett effektivt sätt. Om vi nu har en struktur i Sverige där stora delar av kärnan i offentlig verksamhet, alltifrån äldreomsorg till skola och sjukvård, ligger på landstingen och kommunerna, ska då staten gå in och styra med olika typer av specialdestinerade statsbidrag, eller ska vi nöja oss med det generella systemet för utjämning? Jag tror att vi har funnit en bra balans. Jag var inblandad när man reformerade det gamla styrsystemet, där vi hade en hög grad av specialstyrning av statsbidragen som var väldigt ineffektiv. Till slut landade man i en serie publikationer. I någon av dem sades det att kommunalt självstyre var som att dansa hambo i en garderob; det var så detaljreglerat att det i praktiken var väldigt svårt för kommunerna att driva verksamheten effektivt med den politiska inriktning de önskade. Därför har vi tagit ett steg tillbaka och har väsentligt mer av generella statsbidrag, vilket är bra. Samtidigt kan det finnas politiska målkonflikter mellan den kommunala och den nationella nivån. Vi kan till exempel få tydliga vinster nationellt av att förbättra skolsystemet, och utifrån utvärderingar som Socialstyrelsen och andra nationella myndigheter gör kan man behöva påverka den kommunala verksamheten. Då måste en avvägning mellan den lokala demokratin och de nationella intressena ske på ett bra sätt. Det system vi har i dag innebär relativt breda generella statsbidrag i kombination med olika typer av specialdestinerade bidrag på de områden där man tror att det är nödvändigt.
Fru talman! Anders Borg glider skickligt undan den fråga jag ställt, nämligen om finansministern verkligen har kontroll över de 50 riktade skattemiljarderna, i det här fallet statsbidrag. Anders Borg försöker prata om hur effektiva vi är i Sverige. Internationellt sett står vi oss väldigt bra, tror han. Anders Borg vet inte. Det visar med all tydlighet utvärderingarna av de riktade statsbidragen. De är väldigt svåra att fånga. Sedan kan man alltid diskutera mer existentiellt eller filosofiskt kring måluppfyllelse och om det ska vara generella eller riktade statsbidrag. Det finns för och nackdelar med bägge delar. Men det var inte riktigt det den här debatten skulle handla om. Den fråga jag ställde var: Har Anders Borg kontroll? Jag tror inte att Anders Borg har kontroll. I så fall skulle han ha sagt det lite tydligare och uttryckt sig på ett annat sätt. I stället delas de här miljarderna ut i tron att de nog är effektiva. Det läsa-skriva-räkna-projekt som jag nämnde i mitt första inlägg visar med all tydlighet att det inte fungerar som det är tänkt. Däremot är kömiljarden ett positivt exempel. Där har det visat sig att styrningen är tydlig och effekterna relativt positiva, trots att skillnaderna i landet är stora. Kömiljarden ska stimulera arbetet med att korta ned väntetiderna och förstärka vårdgarantin. Det kan leda till vissa undanträngningsproblem, har det visat sig, men i det stora hela fungerar det ändå bra. Däremot är det lite anmärkningsvärt att Sveriges Kommuner och Landsting menar att det brister i samordningen mellan olika bidragssystem. Andra myndigheter hävdar också att det förekommer att bidragssystemen överlappar varandra och att åtgärder och insatser ibland ersätts dubbelt, från olika bidragssystem. Det kan väl ändå inte vara meningen, Anders Borg? I finansutskottet har vi vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av en tydligare redovisning av utvärderingen av de riktade statsbidragen och att arbetet med att utveckla lämpliga metoder måste påskyndas. Men vi har inte sett någon sådan redovisning ännu. Statskontoret, som är kritiskt till bristen på utvärdering, har sagt att det ofta är oklart för vem och i vilket syfte utvärderingarna genomförs. Regeringen gör ofta ganska allmänt hållna beställningar, men mer exakt vad som ska utvärderas och vilka effekter som ska belysas framgår ofta inte. Myndigheten tar allra pliktskyldigast fram rapporter, men sedan är det oklart vem som förutsätts dra slutsatser och vem som har ansvar för att eventuellt ompröva bidragets syfte. Vem eller vilka anser Anders Borg bär huvudansvaret för att dra slutsatser av de utvärderingar som görs? Vem ansvarar för de brister som finns i de riktade statsbidragen? Jag menar, fru talman, att det måste vara Anders Borgs ansvar. 50 miljarder varje år är till och med lite mer än vad försvaret får i årliga anslag. Lika självklart som det är att kräva kontroll av försvarets 47 miljarder måste det vara att kräva samma kontroll av de 50 riktade statsbidragsmiljarderna, Anders Borg. Detta är oerhört väsentligt. Det är skattebetalarnas pengar det handlar om.
Fru talman! Det är en viktig och central debatt vi ägnar oss åt. Det faktum att vi har en offentlig sektor som fungerar väl och att skattepengarna används på rätt sätt är oerhört avgörande för många olika saker. Det är naturligtvis alltid svårt att säga vad vi egentligen vet, men de studier som finns tyder rätt genomgående på att svensk offentlig sektor har hög kvalitet, hög produktivitet och hög kostnadseffektivitet. Det ser vi nästan oavsett om vi tittar på IMF:s, OECD:s, Världsbankens eller EU-kommissionens olika utvärderingar. I outputtermer tyder också det mesta på det. Sverige har högre produktivitetstillväxt än Italien. Sverige har bättre hälsoutveckling till lägre kostnader jämfört med USA. Sverige har mer av jämlikhet än andra länder. Om vi lägger 1 procent av de statliga utgifterna på forskningsanslag och Italien 0,3 procent tyder det på att vi har en bättre sammansättning än vad de har, givet att vi har lika stor offentlig sektor. Det finns många orsaker till att Sverige har denna goda ordning. Inte minst tror jag att det är viktigt med det pris och löneomräkningssystem vi har, PLO-systemet, där vi justerar för produktivitet. Vi har alltså ett krav på offentlig verksamhet att höja produktiviteten i takt med privat sektor varje år i jämförbara servicesektorer. Något sådant tror jag att det nästan bara är Sverige som har, och det är en grundorsak till att offentlig verksamhet i Sverige ofta är effektivare. Sedan kommer vi till frågeställningen om utvärderingar. Den grundläggande utvärderingen sker i varje budgetprocess, då vi går igenom offentliga utgifter för att se vad vi kan omprioritera och på vilka områden man kan nå bättre effekter av de stöd vi ger. Specialdestinerade bidrag är naturligtvis jättesvåra att utvärdera. Jag har jobbat i många år med utvärdering av offentlig effektivitet. Man ska inte ha någon övertro på att man enkelt kan utvärdera och jämföra de olika stöden. Detta ska man inte ha någon större tilltro till, utan det finns massor av problem som är sammankopplade i utvärderingen av hur verksamheterna ser ut, till exempel vad man har för styrnings och planeringshorisonter och hur det fungerar när man gör de olika studierna. Vi gör i grund och botten inte experiment med skattepengar. Många av våra utvärderingsmyndigheter säger att det blir svårt att utvärdera när vi inte gör experiment. Men det är inte så att vi har en sorts politik i Västra Götaland och en annan politik i Östergötland för att sedan kunna få en vetenskaplig studie som gör att vi kan jämföra effekterna. Vi gör förbättringar i hela landet. Vi ökar till exempel undervisningstiden i matematik därför att vi tror att det är nödvändigt. Att sedan utvärdera hur stor effekt det har haft på matematikkunskaperna på kort sikt är jättesvårt. Det är jättesvårt att belägga exakt vad varje krona gjort. Pia Nilsson försöker antyda att det skulle råda en sämre ordning i Sverige än tidigare. Det stämmer inte. Vi gör mer av utvärderingar hela tiden. Riksrevisionens verksamhet har byggts ut. Vi har fått Finanspolitiska rådet. Vi har lagt till självständiga institut inom socialförsäkring och utbildning vid sidan av IFAU som gör den här typen av utvärderingar. Vi har i grunden bredare kunskaper i dag än vad vi haft tidigare. Men man ska inte för den skull låtsas att vi vet hur väl de här 2 000 miljarderna i offentlig verksamhet fungerar, än mindre den lilla del som utgörs av specialdestinerade statsbidrag. Så fungerar det inte. Omfattande utvärdering redovisas till regering och riksdag löpande och leder till omprövningar i budgetprocessen år efter år. Det är så man upprätthåller effektivitet i offentlig sektor.
Fru talman! Om det fungerar så väldigt bra som finansministern hävdar, varför är då Statskontoret väldigt kritiskt? Varför slår myndigheterna larm om överlappande statsbidrag som man inte har någon större kontroll över? Varför kräver vi i finansutskottet tydligare redovisning av utvärdering och framtagande av utvärderingsmetoder, vilket verkar vara det stora bekymret i dag? Har du verkligen kontroll, Anders Borg, över de 50 miljarderna? Du försöker avfärda min fråga genom att hävda att vi står oss väldigt bra internationellt sett. Det gör vi sannolikt. Men det var inte vad frågan gällde. Frågan gäller: Har du kontroll över de 50 riktade statsmiljarderna? Svenska folket har rätt att få veta om de pengarna går till avsedda mål och framför allt om de har effekt. När det gäller projektet i grundskolan läsa, skriva, räkna, som jag nämnde, har man inte ens ställt frågan om det har förbättrat elevernas resultat. Tycker inte Anders Borg att det är något märkligt? Eller ska vi bara förutsätta att de miljarderna gör nytta trots att man inte kan utvärdera? Så kan det inte fungera. Det är högst oansvarigt. Statskontorets senaste översyn visar att elva utvärderingar inte ens kan säga om målen har nåtts och om det fått avsedd effekt. Anders Borg borde fundera över om inte det är något som man borde åtgärda snarare än att hävda att allting är så bra. Så talar en person som kanske inte har kontroll över vart pengarna de facto tar vägen. Vem bär huvudansvaret, Anders Borg, för att skattemiljarderna verkligen träffar rätt? Det gör Anders Borg, Sveriges finansminister. Fru talman! Den här debatten har visat att kontrollen inte finns där. I mer svepande ordalag försöker Anders Borg avsäga sig i varje fall det här ansvaret. Sedan får vi se vad som händer med ministerposten.
Fru talman! Offentlig verksamhet har ett inneboende och grundläggande styrningsproblem. Vi har valt att flytta verksamheter ur marknaden. Därmed har vi inte prismekanismen som kan styra resurser. Vi har ingen konkurrens som kan allokera mellan olika producenter. Vi har inte kunder som betalar, och följaktligen har vi ett budgetstyrningssystem. Därmed har vi ett inneboende problem med effektiviteten. Man kan hävda att offentlig verksamhet per definition alltid är ineffektiv, att vi följaktligen har ett ofrånkomligt styrproblem och att offentlig verksamhet därför alltid är ett problem. Jag delar inte den bedömningen. Jag tror att man ofta kan bedriva en relativt effektiv verksamhet i offentlig regi med hjälp av mer sofistikerade och bättre fungerande styrsystem. Det är precis som vi har gjort i Sverige med alltifrån PLO-anslag, budgettak för kommuner och landsting till kontinuerliga utvärderingar. Att det skulle stå i motsats till att vi har kritiska utvärderingar kan jag över huvud taget inte se. Det är självklart att implementeringsforskningen alltid landar näst intill i kritik. Målen är ofta komplexa, och det är oftast motstridiga principer vi försöker uppnå. Det är därför som vi driver verksamheten i offentlig sektor. Styrproblemen är ofta rätt grundläggande därför att det är flera aktörer inblandade, och ansvarsförhållandena är besvärliga. Implementeringsforskningen kommer alltid att visa på att vi har bekymmer. Pia Nilsson försöker hävda att vi har ett särskilt stort bekymmer med detta antigen nu eller jämfört med andra. Jag försöker lugnt och sakligt redovisa att det har vi egentligen inte alls några skäl att tro. Vi har kraftigt byggt ut utvärderingsfunktionerna i Sverige. Det mesta tyder på att svensk offentlig verksamhet står sig väl, kanske till och med osedvanligt väl, i internationella jämförelser oavsett om vi talar om hälso och sjukvårdskvalitet eller för den delen forskning. Det är klart att vi ska öka utvärderingen genom åren. I den utsträckning vi alltid kan redovisa det för riksdagen är det naturligtvis välkommet.